Herr talman! Är det inte så, Beatrice Ask, att nuvarande statsbidragssystem också medger val av skola, även om man inte har procentsatser hit och dit? Är det inte så, skolministern, att nuvarande statsbidragssystem t.o.m. medger val av både skola och klass? Det finns många myter som odlas friskt i samband med diskussionerna om fristående skolor kontra kommunala skolor -- ofta är det fråga om ''kontra'', inte minst från moderat sida. Beatrice Ask var inne på en av de myterna, nämligen den om alternativa pedagogiska modeller. Jag förutsätter att en skolminister är ute och reser och besöker olika skolor. Har Beatrice Ask då inte sett att det finns en uppsjö av både pedagogiska och metodiska modeller inom den svenska skolan? De byts och tillämpas när de bäst behövs. De varierar från dag till dag, och de varierar också från lektion till lektion. Det är vad jag kallar variation, det är vad jag kalla profilering -- den utgår från den enskilde elevens behov och förutsättningar, och man sätter inte en stämpel på vad som är alternativ pedagogik eller inte. Johansson att man inte skulle se så statiskt på de 85 %. Man skulle använda pengarna så att de ger resurser till de barn som behöver mer resurser. Det måste betyda att en del barn måste få mer, och det måste, inom ramen för de resurser vi har, betyda att andra barn får mindre. Innebär detta också att man inom ramen för de 85 % per skalle som nu skall ges till varje skola kan omfördela inom skolan? Kan man också omfördela inom ett rektorsområde? Kan man omfördela mellan en kommunal och en fristående skola inom ramen för de 85 procenten och inte enbart när det gäller de 15 %? Innebär detta, teoretiskt sett, att en fristående skola som har 50 elever med mycket speciella behov kan få i genomsnitt 150 % av den genomsnittliga kostnaden per elev i den här skolan? Det vore intressant att veta hur skolministern ser på en sådan problematik. Och innebär det i så fall inte en väldigt ökad kommunal byråkrati?
Herr talman! När det gäller nuvarande statsbidragsregler och andra regler är det sant som Björn Samuelson påpekar att man har rätt att välja skola. Jag är litet förvånad över att en vänsterpartist inte känner till att de ekonomiska problemen för många familjer är sådana att man med beskattade medel inte klarar av att stå för den kostnad som friskolorna kräver, eftersom bidragen har varit låga. Jag trodde också att Björn Samuelson kände till att för många föräldrar är bristen på information eller svårigheterna att få adekvat information om valmöjligheterna så stora, att det i praktiken hindrar många från att utöva valfriheten. Det är detta regeringen nu vill rätta till. Det skall inte finnas ekonomiska hinder när människor skall välja skola. Vi skall förbättra och arbeta med informationsfrågorna. Björn Samuelson driver en tes som jag tycker är fantastisk. Han säger att det inte behövs privata skolor eftersom det finns så många alternativ i den kommunala skolvärlden. Det är sant. Huvuddelen av våra skolor är kommunala. Många fantastiska och pedagogiska innovatörer finns inom det kommunala skolväsendet. Om det skulle vara så som Björn Samuelson insinuerar att det inte behövs, är regeringens proposition helt ointressant. Då kommer dessa dramatiska eländesbeskrivningar inte att förverkligas. Ingen kommer att välja alternativ som inte behövs. Man kan inte, Björn Samuelson, både säga att förslaget är onödigt och samtidigt hävda att det mer eller mindre äventyrar all kommunal planering. Den logiken håller icke. Det tycker jag är väsentligt att säga. När det gäller fördelningen inom rektorsområden utgår jag ifrån att Björn Samuelson och andra har noterat att vi i denna proposition inte har reglerat hur kommunen skall fördela pengar till de kommunala skolorna. Det är möjligt att man kan ha synpunkter på det, men det har vi inte haft. Vi reglerar förhållandet för de fristående skolorna. Det är en väsentlig skillnad. Kommunalpolitikerna får bedöma hur man skall göra med rektorsområdena. Jag vill ta upp ytterligare en sak som Björn Samuelson har sagt. Jag är förvånad över logiken i den kritik som framförs. Såvitt jag förstår är man emot avgifter för fristående skolor, samtidigt som man är gräsligt bekymrad över att vi tycker att lokalkostnaderna skall räknas in. Men även barn i fristående skolor behöver lokaler. Det är visserligen trevligt med undervisning utomhus sommartid, men på vintern blir det iskallt. Er inställning till dessa skolor är iskall. Det är detta som avslöjas, eftersom argumenten inte håller i något avseende.

Herr talman! Svaret på frågan om vi avser att lägga fram förslag om avgifter i grundskolan är nej. Från regeringens sida har vi mycket bestämt markerat att vi tycker att avgifter skall hållas på en låg nivå. Jag fick tidigare kritik av Eva Johansson för att 85 % skulle vara för mycket. Jag är närmast glad över den kritiken. Om man läser den utredning som Sven Åke Johansson har gjort -- som är mycket intressant och bra att ta del av -- framgår det att han ligger på något lägre nivå men har en betydligt öppnare attityd till avgifter än vad regeringen har haft. Vi har lagt in fler begränsningar. Man kan ha principiella åsikter om detta, men det har varit ett syfte. Vi har antagligen hamnat på den nivå där vi har velat hamna. Det är inte aktuellt med avgifter i svensk skola. Däremot skall man säga i ärlighetens namn att det förekommer dolda avgifter. Jag tycker att det är ett evinnerligt betalande till skolresor och annat. Så länge det håller sig på rimliga nivåer har jag inte ens reagerat som förälder, och jag tänker inte heller göra det. Varför krångla till det? frågar Björn Samuelson. Han menar att man reglerar stödet till de fristående skolorna. En av de viktigaste traditionerna i svensk skolpolitik är likvärdigheten. Man skall ha samma rättigheter och möjligheter oavsett om man bor i Jokkmokk, Åmål eller Stockholms innerstad. Det finns praktiska begränsningar för detta. Rätten och möjligheten att på ekonomiskt vettiga villkor kunna välja skola skall åtminstone tillfalla alla. Därför har vi valt att reglera detta. Det är möjligt att det är llitet krångligt för en och annan kommunalpolitiker. Det får de svälja. Den rättigheten är viktig. Det handlar om likvärdigheten. Jag är återigen mycket förvånad över att oppositionen inte längre tycker att likvärdigheten är så central, när Kommunförbundet är litet bekymrat.
Herr talman! Från vårt håll har vi i denna debatt inte gjort något annat än försökt säga till både Chris Heister och Beatrice Ask att vi vill uppnå likvärdighet i resurstilldelning. De privata skolorna skall ha en resurstilldelning på samma grunder och kriterier som de kommunala skolorna. Någon annan likvärdighet kan jag inte förstå att det finns i regeringsförslaget. Beatrice Ask säger att kritiken mot förslaget är felaktig.. Vi och många andra är rädda för att detta skall drabba de elever som av en eller annan anledning behöver extra stöd. Jag tror inte att kritiken är oriktig, utan jag tror att den är mycket befogad. Den överkompensation som så många -- Sven Åke Johansson, Kommunförbundet och mängder av andra som deltar i debatten -- har konstaterat ligger regeringens förslag skall betalas av de kommunala skolorna, av alla elever som går där. Vi börjar nu se hur de borgerliga regeringarna i kommunerna lägger ut sina besparingar. Det drabbar just dessa elever i form av större klasser, färre lärare och framför allt färre elevvårds och speciallärarresurser. Det är detta som fortsättningsvis kommer att drabba dessa elever. Jag skulle vilja ha svar på den fråga jag ställde inledningsvis. Varför vill regeringen ta ifrån Kommunförbundet och kommunerna det instrument som de anser vara ett av de viktigaste för att kunna uppnå en mer kostnadseffektiv kommunal verksamhet, nämligen en behovsdifferentierad resursfördelning? Herr talman! Jag skulle vilja ha svar på ytterligare två frågor. Är detta den skolpeng som Beatrice Ask och en del andra moderata politiker pratade om på gator och torg i valrörelsen? Den andra frågan är: Vilken är Europas bästa skola? Chris Heister pratade om skolan i Holland. Är det den som är föredömet eller finns det någon annan skola som är Europas bästa skola och som vi skall tävla med?

Herr talman! Det var ju alltid något. Det är bra det. Då kan vi kanske konstatera att den svenska skolan står sig mycket bra inte bara i konkurrensen i Europa utan faktiskt också i världen. Vi kan då börja diskutera hur vi skall utveckla den och därmed slippa en tröstlös och ganska fördummande debatt om Europas bästa skola. Låt oss i stället diskutera hur vi skall utveckla skolan och vad det är som gör den bättre för alla elever. När kommer en proposition om skolpeng? Jag har ställt den frågan tidigare till Beatrice Ask, men jag fick inget svar. Hon kom inte till kammaren och svarade på den frågan. Den frågan har jag en förhoppning om att kunna få besvarad här. Det är inte Kommunförbundet som intresseorganisation som skall ha dessa viktiga instrument i sin hand, utan det är faktiskt kommunerna som skall ha dessa instrument för att kunna fördela resurserna så rättvist som möjligt, just därför att vi har givit Kommunförbundet uppdraget att vara den organisation som genomför den skolpolitik som vi här i riksdagen lägger fast. Vi har sagt till kommunerna att de har ansvar för resursfördelningen. De skall göra fördelningen efter de behov som eleverna i kommunen har -- utom i ett avseende; vill nu regeringen tillägga. Det gäller de elever som väljer att gå i en privat skola. Där skall man ta ifrån kommunerna detta ansvar och tro att vi centralt här i riksdagen på ett bättre och effektivare sätt kan tala om hur resurserna skall användas. Detta går inte, Beatrice Ask, vare sig om vi skulle lägga procentsatsen på 95 %, 85 %, 75 % eller 65 %. Det kommer att bli fel i nästan varje kommun, eftersom förhållandena är så olika. Det kommer att bli fel vid nästan varje tillfälle, eftersom förhållandena mellan skolorna skiljer så otroligt mycket. De kommunalpolitiker som har vårt förtroende att fördela resurserna efter elevernas behov till den alldeles övervägande andelen elever, klarar också den uppgiften när det gäller de elever som skall gå i en privat skola. Vi vill ge stöd till privata skolor, men det skall vara ett rättvist stöd och utgå på samma grunder som för de kommunala skolornas stöd.

Herr talman! Jag tänkte i mitt inledningsanförande att be mina meddebattörer att stryka eventuella passus i sina anföranden där de säger att vi socialdemokrater vill motverka valfrihet. Det skulle vara att slå in öppna dörrar och att ägna sig åt något som inte finns. Det är kanske synd att jag strök den inledningen. Jag gjorde det med tanke på kammarens tid. Men det hade nog varit bra att ha med den kommentaren. Då hade flera av dessa inlägg kunnat undvikas -- även Margitta Edgrens. Margitta Edgren säger att vi har sagt att valfrihet skapar segregation. Nej, det har vi aldrig sagt. Däremot skapar det ett orättvist statsbidragssystem, som det som ni nu håller på att införa. Finns det några ofria skolor i Sverige, Margitta

Herr talman! Jo, Björn Samuelson, jag har fem egna barn, och jag har inte ens funderat över att för något av dem välja en annan skola än den näraliggande, som var mycket bra. Där bars både lärare och ledning upp av visionen att göra skolan bra, trots att den var mycket stor och fördelad på många olika skollokaler. Utrustningsmässigt tillhörde den kanske inte den yppersta eliten. Men den bars upp av lärare som hade en vision. De visste varför de var i skolan -- för att skapa en inlärningsmiljö för de barn som gick där, redan från första klass, en miljö som skulle befordra barnens utveckling som människor. Det finns många sådana skolor. Det är mycket som är bra i den svenska skolan. Men det finns också motsatsen. Vi släpper ju ut ungar som efter nio år i grundskolan inte kan läsa eller räkna eller skriva. Det kvittar om det är en eller hundra. Så länge vi gör det, måste det till någonting mera i den svenska skolan än vad som finns i dag.
Herr talman! Jag tyckte att Margitta Edgren på slutet var inne på ett väsentligt problem, nämligen att man släpper ut barn ur skolan som av olika skäl inte har haft möjlighet att tillskansa sig den kunskap som skolan naturligtvis skall erbjuda. Men jag tror inte att de 85 % som vi diskuterar berör de barnen. Här är en viktig uppgift för oss utbildningspolitiker, att göra entydigt klart för dem som arbetar i den svenska skolan att vi inte accepterar den typen av resultat. Jag tror inte att dessa barn är speciellt hjälpta av de 85 % som vi talar om här. Det behövs nog 100 % och litet moms för att hjälpa de barnen med resurser. Här handlar det ofta om barn som kanske inte har det stöd de behöver för att klara av den plikt som de fullgör i skolan. De har inte möjlighet att ta till vara de rättigheter som plikten skall svara emot. De har inte riktigt de förutsättningarna i sin vardag, och då kvittar det nog med 85 % hit eller dit. Det handlar om andra saker, bl.a. om klassorättvisor och segregation, som beror på något helt annat än utbildningspolitik och 85 %.

Herr talman! Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som redan har nämnts här i kväll, är det helt klart vem som skall ha det största inflytandet över barnens skolgång. Rätten att välja den undervisning som skall ges åt barnen tillkommer i första rummet deras föräldrar. Läpparnas bekännelse till dessa ord har varit ungefär lika helhjärtad som talet om valfrihet inom barnomsorgen från vissa partiers sida -- därmed menar jag Socialdemokraterna och vänstern. Välja skola har man gärna fått göra, bara man själv har haft de ekonomiska möjligheterna att betala för sitt val. Detta har lett till att en del som gärna skulle ha velat välja en fristående skola för sitt barn, har fått avstå av ekonomiska skäl. Andra föräldrar har fått göra uppoffringar för att kunna genomföra sitt val. För den som har haft tillräckligt bra ekonomi har det däremot inte varit något större problem. De fristående skolor som önskat hålla kostnaderna nere för föräldrarna har fått kämpa med mycket svåra ekonomiska problem för att klara sin ekonomi. Att skolor som har tagit ut låga elevavgifter över huvud taget har kunnat existera beror på att lärare och skolledning, av idealitet och för att de trott på en idé som de har velat förverkliga, har ställt upp på löner som har legat mycket långt under genomsnittslönen för motsvarande yrkeskategori i den vanliga skolan. Därför anser jag det närmast otillständigt när man från Socialdemokraternas och vänsterns sida nu talar om att de fristående skolorna skulle överkompenseras, när de kommer att få 85 % av vad genomsnittseleven kostar. Man talar här om överkompensation. Jag är medveten om att kommunerna kommer att behöva mer pengar än vad de fristående skolorna får, för att hålla i gång de kommunala skolorna. Vad är det man vill egentligen? Förväntar man sig att de fristående skolorna skall fortsätta att leva på 40-- 50 % av vad en vanlig skolelev kostar? Ändå talar man om valfrihet. När detta är sagt vill jag säga att det är med mycket stor glädje vi kristdemokrater konstaterar att föräldrarna nu ges en rimlig chans till ett större inflytande över sina barns utbildning. Enligt kds handlingsprogram för grundskolan skall det vara en demokratisk rättighet för alla barn och ungdomar att ha tillgång till en bred, allsidig och kompetent undervisning. Respekten för demokrati, religionsfrihet och föräldrarätt, definierad i bl.a. Europakonventionen, kräver att samhället har en generös inställning till fria skolor. Vi menar att vi nu kommer att få det. Det viktiga som nu hänt är att i och med att en skola blir godkänd, skall den också tillförsäkras likvärdiga ekonomiska villkor med kommunens skolor. Här öppnas den stora möjligheten för föräldrar att oberoende av ekonomiska förutsättningar kunna välja skola för sina barn. Det kommer naturligtvis att ta tid innan vi får en mångfald i utbudet. Vi kristdemokrater ser gärna skolor med olika profil som styrs av föräldrar, lärare eller andra entusiaster. Jag tror många föräldrar efterfrågar en helhetssyn i skolan där fostran och kunskapsförmedlande på ett naturligt sätt går hand i hand och där skolledning och lärare vågar ställa väl avvägda krav på sina elever. Verklig omsorg om den enskilde eleven innebär att man gör allt för att varje elev skall kunna utnyttja sina talanger på bästa sätt. Jag tror att många föräldrar också gärna vill ha lärare som vågar bjuda på sig själv och som också i all sin ofullkomlighet vågar vara föredömen. I bästa fall kommer vi att få skolor som blir kända för kvalitet när det gäller undervisning, för engagemang från lärarnas sida och för lärare som lyckas motivera sina elever att överträffa sig själva. Samtidigt är det lika viktigt att skolans ledning, lärare och övrig personal kan skapa en atmosfär där barn och ungdom upplever trygghet och omsorg. Tonläget en del elever emellan är numera ofta hårt och ohyfsat. Skolan måste också våga ställa krav på korridorsnacket. Den mildare formen av mobbing är ofta en slags tråkning, en psykning, som kan vara nog så effektiv när det gäller att slå ner ett barn. Föräldrar och elever kan naturligtvis med all rätt ha större krav och förväntningar på en skola som de valt utifrån vissa kriterier och önskemål. Jag tror att det kommer att bli naturligt för fristående skolor att presentera ett program där de talar om vad de har att erbjuda, men också vad de förväntar sig av eleverna i fråga om kunskapsinhämtande och även i fråga om uppförande och livsstil. Detta kommer säkert att bli något som en del vanliga kommunala skolor också kommer att ta efter. När man har uppnått ett mål är det viktigt att levandegöra nya visioner. Min förhoppning är att kommunerna och de kommunala skolorna skall visa prov på en stor öppenhet och flexibilitet visavi elevernas och föräldrarnas önskemål. Vår önskan som kristdemokrater är att kreativa föräldrar inte bara skall behöva välja mellan de alternativ som redan finns, utan också skall kunna få se sina egna idéer förverkligade i allt större utsträckning. På platser där det inte finns utrymme för en hel fristående skola med en viss inriktning skulle det kunna finnas möjligheter att skapa fristående klasser inom den kommunala skolans ram. Där skulle föräldrar få ett mycket stort inflytande både när det gäller val av lärare, åtminstone klassföreståndare, och när det gäller ideologi, atmosfär och anda i en sådan klass. I en sådan profilklass skulle man t.ex. kunna välja att ha ett mycket djupare samarbete mellan lärare, föräldrar och elever än man vanligtvis orkar med. De ungas isolering från vuxenvärlden är ett problem när det gäller att överföra normer och värderingar. Jag kan se mycket stora möjligheter till utveckling när det gäller klasser av det här slaget. En del fruktar att fristående skolor kan bli en lyxvara för medvetna föräldrar och elever i väletablerade områden. Det beror på oss alla hur det blir. Här finns det utrymme för nya friska initiativ till förmån för de grupper som en del av er är rädda för skall halka efter. Jag efterlyser verkligen här att många engagerar sig i att skapa nya typer av profilskolor som kan bli till glädje även för grupper som vi ofta betraktar som eftersatta. Jag har ett stort förtroende för att även föräldrar med stora sociala svårigheter är mycket medvetna om vad deras barn behöver. När det nu också skapas nya möjligheter för dem som inte har en tjock plånbok, skall även dessa föräldrar kunna välja en skola som passar deras barn.

Herr talman! Nu var det ju de fristående skolorna som vi skulle debattera, men jag skall svara på det som Eva Johansson tar upp. Det var faktiskt så att jag stod för det jag hade föreslagit i min motion ända fram. Jag yrkade bifall till den motionen. Om Eva Johansson menar att det skulle ha inneburit att jag hade stått för den reservation som Socialdemokraterna förde fram, så gick den faktiskt inte lika långt som min motion. Att regeringspartierna sedan inte följde med i det fallet beror på att det faktiskt inte är så att jag råder över alla de röster som finns inom regeringspartierna. Jag råder inte ens över rösterna i mitt eget parti.

Herr talman! Timmen är sen, men jag saknar litet av entusiasm i kammaren. De ärade ledamöterna ser så trötta och glåmiga ut. Rolf Clarkson ser pigg ut, men de socialdemokratiska talarna verkar så förgrämda. Jag tycker att det är tråkigt, även om timmen är sen. I Socialdemokratins Sverige hette valfrihet pengar, som bekant. Det var ju pengar eller kontakter som gällde om man skulle kunna välja några alternativ till den service som den offentliga sektorn hade att erbjuda. Ordentliga inkomster gjorde att man fick råd att betala terminsavgifter till den privata skola som till äventyrs konkurrerade med den offentliga. Det var rejäla inkomster som behövdes om man skulle kunna välja bort den kommunala barnomsorgen. Det behövdes också för att kunna leva på en lön. Det krävdes i ännu högre grad för att ha råd med en privat dagmamma. Och det krävdes resurser i form av pengar eller kontakter för att välja några privata alternativ till landstingens vårdköer. Det här tycker jag är litet paradoxalt, eftersom Socialdemokraterna samtidigt är det parti som påstår sig vilja värna de svaga och utsatta grupperna i samhället. Nu får vi successivt en ordning som innebär att människor får frihet att välja alternativen till den offentliga servicen utan att denna valfrihet kostar extra. Det förvånar mig att inte de socialdemokratiska ledamöterna av kammaren är sprudlande entusiastiska och glada över den utvecklingen. Nåväl, det var inte därför jag begärde ordet, herr talman. Låt mig först säga att regeringen har i propositionen som vi nu behandlar framfört förhoppningen att det nya statsbidragssystemet, som inordnar de fristående skolorna, skall öppna fältet för andra fristående skolor än dem vi har i dag, nämligen skolor som främst bygger på särskild pedagogik eller på konfessionell grund. Man hoppas att det nya statsbidragssystemet skall starta en utveckling även av fristående skolor med andra profiler. Jag har tillsammans med kolleger från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och kds i en motion tagit upp en grupp av skolor som just har en sådan annorlunda profil, och det är de sju skolor som är språkskolor, internationella skolor, som har en del av sin undervisning på annat språk än svenska. Vi har i vår motion pekat på att det just mot bakgrund av den strävan regeringen har givit uttryck för är oerhört viktigt att man inte begränsar rätten och möjligheten för svenska familjer att välja språkskolor. En sådan begränsning skulle också framstå som väldigt paradoxal i en situation när man skall reformera läroplanen för den svenska skolan med sikte bl.a. just på att stärka språkkunskaperna. Därför reagerade vi när vi i propositionen kunde läsa den beskrivning som där gavs av språkskolorna. Man skrev att ''skolorna tar emot barn som endast för en kortare tid är bosatta i Sverige eller barn som har andra skäl att få en utbildning med internationell inriktning. Undervisningen'', skrev man vidare i propositionen, ''är också anpassad till dessa barns behov. För de flesta barn som stadigvarande bor i Sverige utgör inte de internationella skolorna något alternativ.'' Det här tycktes för läsaren av regeringens proposition som ett något häpnadsväckande uttalande. Dessa skolor, om än på språklig grund, fullgör samma åtagande som andra fristående skolor, nämligen att meddela undervisning för vilken skolplikt föreligger. De internationella skolorna är inte heller, som antyds i formuleringen i propositionen, ensidigt inriktade mot undervisning av utländska barn, vars familjer gästar vårt land tillfälligt, eller svenska familjer som planerar en längre vistelse utomlands.

Som ett exempel på att språkskolorna riktar sig till så att säga vanliga svenska familjer kan man då ange att i en av de här skolorna, Tyska skolan, som jag råkar känna till något, har ungefär hälften av eleverna svenska som modersmål. Av de 35-40 % av eleverna som har tyska som modersmål är flertalet även svensktalande och varaktigt bosatta i Det vore naturligtvis orimligt att diskriminera en sådan här skola med de formuleringar som fanns i regeringens proposition. Det var den uttalade viljan att ställa de sju språkskolorna utanför statsbidragssystemet som föranledde motionen. Nu har Ny demokrati haft vänligheten att i reservation nr 9 yrka bifall till vår motion. Det jag möjligen reagerade emot när jag hörde Stefan Kihlbergs yrkande var att det ackompanjerades av ett något besynnerligt uttalande på temat att det är handling som gör det, inte stolta deklarationer. Det fann jag vara ett synnerligen besynnerligt uttalande, eftersom det kom från en företrädare för ett parti som har för vana att utföra ganska omfattande piruetter. I partiprogrammet säger man att man vill ha karensdagar, för att sedan säga att man inte vill ha det, och man inriktar sin skattepolitik efter vad som är bra för Sommarland eller dåligt för François Bronett. Nej, Stefan Kihlberg, det blev litet för mycket drag under galoscherna här. Vi har väckt en motion för första gången. Att vilja bifalla en sådan motion är visserligen inte ett brott mot riksdagsordningen, men det är i vart fall ytterligt pietetslöst. Även om jag också ibland har en tendens att vara vanartig, kan jag väl avslöja att som motionär känner jag mig smickrad över reservationen. Jag hade kanske t.o.m. varit frestad att rösta för den, om det inte hade varit så att Ny demokrati hade slagit in öppna dörrar, i likhet med motionärerna. Det framgår nämligen av utbildningsutskottets betänkande, närmare bestämt s. 16, där utskottet på ett bra sätt har rett ut vad som gäller. Det finns ju kort sagt två olika paragrafer i skollagen som reglerar godkännandet av fristående skolor, en som tar sikte på de internationella skolorna och en som tar sikte på övriga fristående skolor. Regeringen vill behålla den ordningen, och det kan vi acceptera. Det som är viktigt är att det i utbildningsutskottets betänkande tydligt framgår att varje internationell skola har möjlighet att få godkännandet enligt den ''vanliga'' paragrafen för den del av undervisningen som riktas till så att säga normala svenska elever och därmed inordnas i statsbidragssystemet. Följaktligen är vårt motionsyrkande tillgodosett. Det här framgår i och för sig också av propositionens text, men det kräver en mycket vaken och alert läsare. Ett lakoniskt konstaterande på en mening har gömts i skymundan i den totalt felaktiga beskrivning som propositionen gav av de internationella skolorna, den formulering som jag citerade och som gav en bild av någon sorts speciella läroanstalter för diplomatbarn. Det viktiga för mig är att motionens syfte är tillgodosett med utbildningsutskottets betänkande. Jag kan därför med förtröstan yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 9. Möjligen kan jag därutöver dra den slutsatsen att det skulle vara till fördel -- det skulle möjligen också förkorta riksdagsdebatten -- om skolministern tog statssekreterare Eiken och sina departementsråd i örat och såg till att de formulerade sig litet varsammare nästa gång de skriver fram en proposition till riksdagen.
Herr talman! Jag vill bara tacka Mikael Odenberg för att han kom hit och förgyllde vår tillvaro trots den sena timmen. Jag vill också önska mina utskottskamrater och skolministern en fin sommar. Vi verkar ju behöva det.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att det här ämnet ligger mig mycket varmt om hjärtat och därför att jag har lyssnat på den föregående debatten. Jag har bakom mig 16 år som inspektor för en fristående skola, jag har tre barn som har gått i fristående skolor, jag har besökt fristående skolor i Schweiz, i Frankrike, i USA, i Nordafrika och i Sydafrika, så jag vill hävda att jag vet vad jag talar om, till skillnad från det intryck som vissa talare har givit mig i sina inlägg. Jag vill till att börja med nämna att ämnet skola är intressant bl.a. därför att ordet ''skola'' kommer från ett grekiskt ord, som egentligen betyder ledighet. I gamla tider var det något av en lyx att gå i skola, så det kunde man bara göra på sin lediga tid. Men sedan har ordets betydelse förändrats, och vi fick en allmän skola i Sverige 1842. Men i dag har tyvärr vissa svenska offentliga skolor tydligen tagit detta ord på allvar, så till vida att det är rena ledigheter när barnen går till skolan, att de inte lär sig några läxor osv., och lärarna är ofta borta. Det beklagar jag. Det finns totalt i världen 5 1/2 miljarder människor, varav 349 plus talman finns här i riksdagen. Av dessa 5 1/2 miljarder är 1 085 miljoner skolbarn, barn i åldrarna 5--14 år. Av dem är 563 miljoner i åldern 5--9 år och resterande omkring 517 miljoner i åldrarna 10--14 år. Det är knappt 600 miljoner barn som går i skolans s.k. lågstadium -- first level, som man säger i engelsktalande länder. På mellanstadiet -- second level -- går knappt 300 Det är stora skillnader mellan utvecklingsländer och underutvecklade länder. I de underutvecklade länderna med svarta, färgade osv. får många barn aldrig en chans att gå i skola. Det verkligt intressanta är att deras möjligheter har ökats -- det vill jag gärna tala om för Arne Andersson och Wiggo Komstedt, som är så oerhört intresserade av vad jag säger här att de har ställt sig så nära som möjligt för att inte missa något. Tack vare fristående skolor får dessa barn en större chans än om det hela hade överlämnats åt kommuner eller åt staten. I ett inlägg som jag lyssnade på påpekades att utskottet inte med ett ord har berört vad Kommunförbundet har sagt i den här frågan. Jag tycker att det var mycket bra, för enligt min mening är Kommunförbundet fullständigt ointressant i denna fråga. Jag tycker att Kommunförbundet liksom Landstingsförbundet bör avskaffas. De är helt överflödiga och har ännu inte tillfört något positivt till svensk allmänverksamhet. Socialdemokraterna har en negativ inställning till fristående skolor. Men går man till Danmark finner man att det där t.o.m. finns socialistiska fristående skolor. Där är man positiv. Jag har träffat danska socialdemokrater som tar sig för pannan när de hör de svenska socialdemokraternas kritik mot fristående skolor. De förstår inte hur man kan vara så negativ. Själva ser de fristående skolor som något positivt. Det är verkligt positivt att man i propositionen nu fullt ut erkänner fristående skolor. Man säger att man skall ge dem bara 85 % i bidrag, och jag tycker att det är helt riktigt. Vi på de fristående skolorna är mycket effektivare. Lärarna och även eleverna ställer upp hundraprocentigt, så vi behöver inte lika stora resurser som de offentliga skolorna utan kan faktiskt klara oss med mindre resurser. Därför, och det är det verkligt intressanta, innebär fler fristående skolor att de samhällsekonomiska kostnaderna sjunker. Jag tillstyrker därför varmt propositionen och naturligtvis utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns, helt klart, behov av en bättre samordning mellan sjukvård och socialförsäkring. Därom är säkert de flesta överens. Den här frågan har också diskuterats under ganska lång tid, utan att det för den skull har hänt särskilt mycket påtagligt. Hösten 1990 redovisade den socialdemokratiska regeringen, i en skrivelse till riksdagen, att man avsåg att sätta i gång en försöksverksamhet på det här området. Syftet med försöksverksamheten var att pröva olika alternativ för en samordning av sjukvårdens och socialförsäkringens finansiella resurser. I dessa försök skulle resurserna för hälsooch sjukvård, läkemedel, sjukresor, sjuk och arbetsskadeförsäkring samt förtidspension ingå. Dessutom skulle olika huvudmannaskap prövas. I den proposition som vi nu diskuterar är förslaget till försöksverksamhet betydligt smalare. Försöken omfattar inte alla finansiella delar, som ursprungligen var avsikten. Kostnaderna för läkemedel och förtidspensioner saknas. Vidare kommer endast en modell för huvudmannaskap att prövas. Värdet av försöksverksamheten kommer då givetvis att bli mindre. Det förligger också risker för en ekonomisk prioritering mellan olika patientgrupper, vad man i debatten kallat gräddfil, för de mest lönsamma ur socialförsäkringssynpunkt. Det är också oklart vilken roll som försöksverksamheten skall spela. Den skall pågå t.o.m. 1995, men den parlamentariska kommitté som skall utreda sjukvårdens framtida finansiering och organisation skall vara klar med sina förslag redan den 1 mars 1994. Vi är också tveksamma till om det för de 140 miljoner som nämns som disponibelt belopp är värt att skapa den byråkrati som tillkommer genom förslaget. Som skäl för att inte nu sätta i gång den försöksverksamhet som vi föreslår anger utskottsmajoriteten organisatoriska och lagstiftningsmässiga hinder. Det kan ju inte vara något annat än argumentnöd när man måste ta till sådana skäl. Det är väl klart att om vi som lagstiftande församling vill, skall det gå att hitta de dispenser som behövs för att göra de försök vi vill göra. Det vore ju märkligt om regelverket skulle få utgöra ett sådant hinder. I vår reservation anser vi att propositionen skall avslås och att ett nytt förslag om försöksverksamhet bör föreläggas riksdagen, ett förslag som bör bygga på de riktlinjer som riksdagen tidigare ställt sig bakom och som skall omfatta olika huvudmannaskapsmodeller med samverkan på lika villkor mellan parterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Kammaren har inte så gott om tid. Det finns därför ingen anledning att dra ut på den här debatten särskilt mycket. Med förlov sagt tror jag inte att utskottsmajoriteten heller tycker att förslaget om den här försöksverksamheten är särskilt lyckat. Det sägs ju i utskottsbetänkandet att man förväntar sig att regeringen återkommer med ett nytt förslag, där bl.a. försäkringskassorna får ett huvudmannaskap.

Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 25.
Herr talman! Jag upplever en viss förväntan när jag kommer upp som talare i den sista debatten denna sena afton. Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Vi hade ju en televerksdebatt för en vecka sedan. De åsikter som då framfördes kan väl fortfarande få gälla. Jag behöver inte upprepa de argumenten. Jag kan erkänna att de förslag som den tidigare socialdemokratiska regeringen lade fram inte alltid var dåliga. Idéerna om en avreglering av affärsverken och om ökade befogenheter för verksstyrelserna tyckte vi var bra. Däri ingick att televerket skulle få frihet att självt helt bestämma över sina taxor. Denna frihet har verket inte missbrukat. När det sista steget skulle tas och man även skulle få frihet att besluta om privatpersoners abonnemang tyckte vi att det också här handlade om ett bra förslag. Detta finns alltså med i budgetpropositionen. Men nu väljer Socialdemokraterna att byta åsikt. Det har vi i majoriteten däremot inte gjort. Vi tycker fortfarande att verken skall ha den här självbestämmanderätten. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1 i betänkandet.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

Herr talman! Syftet med den ekonomiska politiken är enligt vår uppfattning tvåfaldigt. Den skall skapa välfärd och en rättvis fördelning av denna välfärd. Jag skall strax återkomma till detta, men innan dess vill jag säga följande. Detta betänkande är, herr talman, ett högmodets betänkande. Sida upp och sida ner talar fyrklöverpartiernas företrädare om hur bra allting är och hur väl avvägda regeringens alla förslag synes vara. Självförtroende är väl bra, men när det övergår till självsäkerhet för att inte säga självgodhet, då ligger arrogansen nära. Som den finske filosofen Georg Henrik von Wright har sagt: ''Dogmatismen, inte skepticismen är sanningens verkliga fiende.'' När man hör en del företrädare för ''den mest kompetenta regeringen i Sverige i modern tid'' är det inte konstigt om man tänker tillbaka på det sena 60-talets och det tidiga 70-talets testuggare. Det är samma blinda övertygelse om sin egen förträfflighet, samma dogmatism. Skulle inte en smula eftertanke vara på sin plats? Herr talman! Jag har för avsikt att i fortsättningen tala om i huvudsak fyra saker: tillväxten, sysselsättningen, fördelningen och statsfinanserna. Jag börjar med tillväxten. Ni företrädare för regeringspartierna har alltid anklagat oss socialdemokrater för att bara tänka på fördelning och inte alls, eller i varje fall för litet, på tillväxten. Låt oss se hur ni själva hanterar frågan. När ni gjorde er rivstart räknade ni med att tillväxten sammantaget under 1992 och 1993 skulle bli 2,2 %. När ni nu har rivstartat, nystartat och omstartat och har fått genomslag för era åtgärder, har ni fått skriva ner prognosen till 0,4 % på två år. Er politik innebär att Finland 1993 kommer att ha en tillväxt som är tre gånger så hög som vår. Detta är resultatet av era åtstramningar. Sverige är verkligen unikt. I en djup lågkonjunktur har vårt land en regering som genom åtstramningar på tre väsentliga områden -- byggandet, hushållen och kommunerna -- åstadkommer precis motsatsen till det man säger sig vilja åstadkomma. När nu byggandet har avtagit lägger ni extra sten på börda genom att slopa räntelånesystemet, slopa investeringsbidraget och minska ränteavdragens storlek, för att ta några exempel. Inte blir det tillväxt av det. Genom åtstramningar riktade direkt mot vanliga löntagarhushåll minskar ni dessas köpkraft. Förutom att det är orättvis fördelningspolitik att sexdubbla egenavgiften i a-kassan, införa karensdagar, slopa schablonavdraget och allt det andra, så är det orationellt. Det blir varken köpkraft eller tillväxt av det. Det beslut som majoriteten fattade här i kammaren i går om att dra in 7,5 miljarder från kommuner och landsting för 1993 och åren därefter kommer att leda till betydande problem. Inte blir det någon tillväxt av det. Tvärtom. Ni gör anspråk på att bedriva en politik för tillväxt och full sysselsättning. Det saknar trovärdighet. Varken jag eller någon annan har kunnat spåra några stimulanseffekter på bruttonationalprodukten, export eller investeringar i regeringens prognoser. Er huvudtes har varit att sänka skatter för kapitalägare och annat förmöget folk för att de skall arbeta bättre och främja tillväxten. Samtidigt måste skatterna höjas för löntagarna för att de skall arbeta mer och på det sättet bidra till tillväxten. Kan någon av er nämna ett enda land där detta har fungerat? Kunde ni inte åtminstone ha lyssnat till vad vi sade i finansutskottet? Kunde ni inte i er kammare ha funderat på våra förslag om ytterligare investeringar i vägar, broar, järnvägar och annan infrastruktur? Kunde ni inte ha ägnat en tanke åt våra förslag om upprustning, ombyggnad av skolor och bostäder? Är det måhända så att ni rent reflexmässigt säger nej? Ert problem är att ni lade upp en strategi för att möta överhettning, hög inflation, överfull sysselsättning, kraftigt ökande kostnader och ett växande bytesbalansunderskott. Ni trodde inte på stabiliseringsavtalet. Men nu är löneökningstakten i Sverige lägre än i våra stora konkurrentländer. Ni trodde inte att vi skulle få ner inflationstakten. Nu har vi en prisstabilitet klart under Europagenomsnittet. Er prognos var att bytesbalansunderskottet i år skulle bli 55 miljarder. Nu är det i praktiken utraderat. Nu orkar ni inte av politiska skäl, eller kanske andra skäl, att ompröva detta. Sammanfattningsvis: Tillväxtpolitik är ni dåliga på. Fördelningspolitik är vad ni sysslat med, och det skall jag återkomma till. För det andra har vi frågan om sysselsättningen. Den viktigaste politiska frågan nu är att bekämpa den stigande arbetslösheten. Vår politik kan sammanfattas i orden: Arbete åt alla. Ni säger att er ambition är att arbetslösheten i Sverige skall vara lägre än omvärldens. Förlåt en fråga: Lägre än vems? Danmarks? Finlands? Det är nu de avgörande stegen måste tas för att förhindra att Sverige blir ett land med permanent hög arbetslöshet, minskad tillväxt och ökande sociala klyftor. I förra veckan fick vi arbetsmarknadsstyrelsens senaste rapport -- 204 000 arbetslösa. 64 000 av dem var långtidsarbetslösa. Det går med en rasande fart. I 1993. I april i år hade man justerat prognosen till 5,0 %. Hur mycket blir det nästa gång? Hur mycket är egentligen 5 % arbetslösa? Det är 220 000 människor som inte får möjlighet att bidra till vårt gemensamma bästa. Det är mer än dubbelt så många som bor i Borås. Nu måste politiken läggas om på ett sådant sätt att de arbetslösa engageras i aktiva åtgärder, jobb eller utbildning. Vi har lagt fram ett investeringsprogram på 40 miljarder kronor för de närmsta två åren. Programmet omfattar tidigareläggning av kommunala investeringar, underhåll av tidigare gjorda kommunala investeringar, tidigareläggning av statliga byggen och infrastrukturprojekt. Genom ett mycket omfattande arbete ute i landet har vi ''dammsugit'' behoven och möjligheterna. På tal om behov och möjligheter -- låt mig citera en arbetslös snickare hemifrån Sjuhäradsbygden, som jag mötte för någon vecka sedan. Han sade: ''Kommunen behöver reparera och rusta upp många skolor. Jag kan sådant. Jag vill arbeta. Varför kan inte kommunen få bidrag till det och jag få arbete? Då behöver jag inte ersättning från A kassan, och det blir bättre för eleverna och personalen i skolan. Varför kan man inte göra så?'' Jag låter frågan gå vidare till Lars Tobisson och P. O. Eriksson -- eller vem som vill svara. Samme snickare sade också: ''Dessutom skulle jag känna att mina insatser är något värda, och det skulle innebära att jag kände mitt människovärde.'' Var så god herrar Tobisson, Eriksson, Hamilton eller Attefall. Vem vill svara? På minst tre, kanske fler, ställen i betänkandet står det ungefär så här när ni avstyrker alla våra förslag: ''Arbetsmarknadsläget måste följas med uppmärksamhet. Finansutskottet utgår ifrån att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder om situationen skulle försämras.'' Hur mycket skall situationen försämras för att regeringen skall vidta nödvändiga åtgärder? Skall det vara ytterligare 20 000 eller 50 000 arbetslösa? Vad är nödvändiga åtgärder? En sak vill jag mycket starkt understryka. Om ni vill ta krafttag mot arbetslösheten, om ni vill ha breda lösningar, är vi beredda att samtala med er. Studera våra förslag. Vill ni verkligen åstadkomma ett trendbrott när det gäller arbetslösheten, är vi beredda att samverka. För det tredje har vi frågan om fördelningen. Ni har under alla år anklagat oss socialdemokrater för att vi bara talar om fördelning och inte om tillväxt. Jag sade för en stund sedan att ni har varit dåliga på tillväxt, men däremot sysslat mycket med fördelning. Ni har sänkt skatter för kapitalägare, aktieägare och annat förmöget folk så att det stått härliga till. Å ena sidan har ni sänkt förmögenhetsskatten. Ni har slopat skatten på OTC och O-registrerade aktier. Ni har slopat skatten på arbetande kapital. Ni har sänkt skatten på arv. Ni har sänkt skatten på gåvor. Ni har sänkt kapitalbeskattningen. Ni har minskat reavinstbeskattningen. Ni har sänkt skatten på kapitalförsäkringar. Ni har sänkt skatten på värdepappersfonder. Ni har sänkt skatten på privata pensionsförsäkringar. Ni har slopat ränteavdragsbegränsningen. Ni kommer att slopa fastighetsskatten på lokalhyreshus. Det var mycket det. Huvuddelen av detta är skattesänkningar för inte i första hand företag utan för företagare, kapitalägare och förmöget folk. Å andra sidan har ni sexdubblat egenavgiften i A kassan, försämrat arbetsskadeförsäkringen, slopat möjligheten att få skattereduktion för del av fackföreningsavgiften och sänkt värdet av ränteavdragen. Ni har minskat och kommer att minska bostadssubventionerna. Nu står ni i begrepp att höja energiskatterna för hushållen och slopa schablonavdraget. I sanning: Detta är omvänd fördelningspolitik. Men jag kan inte ta ifrån er äran att ni har varit effektiva på detta område. Moderaterna tar för sig för sina grupper med en sjusjungande fart. Men Carl Hamilton, har ni i Folkpartiet inte problem med det här? Ni är naturligtvis medvetna om att alla dessa åtgärder urholkar skattereformen, som våra resp. partier var överens om. Är trycket verkligen så hårt från Moderaterna att ni inte orkar stå emot. Kan ni folkpartister verkligen ställa upp på, och tycka att det är rätt, att nu återinföra kvittningen av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Nu kommer möjligheterna att trixa och dribbla tillbaka. Tycker Carl Hamilton att det är bra? Till utskottets värderade herr ordförande och till herr Attefall vill jag ställa följande fråga. Er regering har föreslagit, och ni har ställt er bakom, att den allmänna energiskatten för all industri skall slopas. För att finansiera detta skall energiskatten för övriga konsumenter höjas. För att inte belastningen på hushållen skall bli alltför stor, det är er formulering, skall den allmänna momsen sänkas med tre procentenheter, och för att finansiera detta slopar ni schablonavdraget. Nu är min fråga till finansutskottets ordförande och till Stefan Attefall: Har ni räknat på vad detta innebär? Blir det plus eller minus för vanliga löntagare? Jag skaffade mig konsumentverkets material ''Koll på pengarna''. Sedan läste jag era förslag, tog fram papper och penna och satte i gång att räkna. En ensamstående beklädnadsarbetare, sömmerska från Borås, med 120 000 i taxerad inkomst får genom det slopade schablonavdraget sin skatt höjd med 1 408 kr. Energikostnaderna ökar genom era skattehöjningar med 220 kr. Sänkningen av den allmänna momsen innebär att hennes utgifter minskar med 497 kr. Slutresultat är en liten nätt förlust på 1 131 kr. Det är nästan 100 kr. i månaden. För en tvåbarnsfamilj där kvinnan har en taxerad inkomst på 80 000 kr. och mannen 150 000 kr. blir förlusten drygt 1 800 kr., dvs. 150 kr. i månaden. När jag gjort dessa beräkningar förstår jag varför statsministern litet föraktfullt talar om några hundralappar hit och dit och menar att det är fel att göra sådana beräkningar. Nu bör herrarna komma ihåg att de förslag ni tidigare röstat igenom innebär en minskad köpkraft för en tvåbarnsfamilj med 7 000--8 000 kr. per år enligt finansministern. Detta skall adderas till de summor jag nyss nämnde. Så är det. Sådan är er fördelningspolitik. Vet ni om det? Är det inte svårt, Per-Ola Eriksson, att medverka till detta? Är det detta som kallas att bära varandras bördor, herr Attefall? Låt mig på denna punkt komplimentera Lars Tobisson till, en utifrån moderat synpunkt, framgångsrik fördelningspolitik. För det fjärde gäller det statsfinanserna. När regeringen tillträdde i höstas räknade man med att budgetunderskottet i år skulle bli 39 miljarder kronor. I kompletteringspropositionen hade detta stigit till 68 miljarder kronor. RRV:s senaste rapport som kom i går pekar på 71 miljarder 250 000 kronor. Trots detta fortsätter skatteministern att lova ut stora skattesänkningar till grupper som står moderaterna nära. Nästa år blir det än värre. Då har er politik fått ännu större genomslag. Enligt era egna beräkningar blir underskottet 102 miljarder. Det är så man hissnar. Det innebär att vi måste ta fram 10-- 15 nya friska miljarder bara för att klara räntorna. Den fråga som är intressant för medborgarna är hur det blir med skatterna. Ni har tidigare sagt att ni vill fortsätta att sänka skatterna med 10 miljarder om året fram till 1995. Bo Lundgren vill ju under flera mandatperioder framåt sänka skatterna bara för glädjen att göra det, som han sade i Borås för några månader sedan. Vice statsministern har å andra sidan sagt att det inte går, eftersom det kommer att innebära nedrustning av vård och omsorg. Hur blir det nu? Kommer ni att fortsätta att sänka skatter, och i så fall för vem? Är det för kapitalägarna? Kommer ni att fortsätta höja skatter, och i så fall för vem? Är det för löntagarna? En sak står i varje fall fullständigt klar. Ni är på nytt på väg att föra vårt land ut i ett moras. Hur länge tänker ni fortsätta? Herr talman! Vi står naturligtvis bakom samtliga socialdemokratiska reservationer till detta betänkande, men för att spara kammarens tid och inte fresta talmannens tålamod alltför mycket, nöjer jag mig med att yrka bifall till följande reservationer: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 29, 36, 40, 41, 42 och 44. Dessutom yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationer som finns under de moment som i övrigt eventuellt kommer att bli föremål för votering. Till sist, herr talman. Vi har sannerligen stora uppgifter framför oss i denna riksdag. Låt mig på nytt deklarera vår redobogenhet att medverka till för vårt land viktiga och lyckliga lösningar.

Herr talman! Så här på riksmötets sista dag är det dags att summera. Vi kan då konstatera att Ny demokrati gjort det möjligt för regeringen att föra sin politik. Vi har haft samstämmiga åsikter i det mesta, dock inte i allt. Vi har önskat gå längre än regeringen när det gäller besparingarna. Till höstriksdagen hoppas vi att regeringen följer oss i våra besparingsprojekt för att minska ökningstakten i budgetunderskottet. Ett för tillfället ännu större problem är de minskade intäkterna i budgeten. Därför är det viktigt att stimulera företagen. De kan sedan generera ökade intäkter i form av ökad bolagsskatt, ökad inkomstskatt och ökade arbetsgivaravgifter. Om vi studerar budgeten och budgetutfallet kan vi konstatera att hela underskottet ligger på inkomstsidan. Det är därför som de vidtagna och föreslagna åtgärderna är så viktiga. Hur vi än skrapar och skrapar när det gäller besparingarna, åstadkommer vi inte den storleksordning som är nödvändig för att komma till rätta med budgetunderskottet. Det kan enbart inhämtas och regleras genom att vi får ökade intäkter. Ökade intäkter kan vi bara få genom att företagen får förutsättningar att få intäkter vilka i sin tur genererar inkomster till stat och även till kommun. Det är därför som vi inte får släppa denna tråd, vad som än händer. Då går det raka vägen någon annanstans. Vi har i grunden en annan syn på hur man skall tackla detta med sänkta energiskatter för industrin. Vi är helt överens med regeringen om att det är nödvändigt. Det är bra, men vi tycker att regeringen väljer en underlig väg att gå för att åstadkomma kompensation för det skattebortfall som detta ger. För att sänka energiskatten och kompensera för det, skall man föra över den kostnaden på hushållen. För att kompensera hushållen för det, skall man sänka momsen. För att finansiera detta, skall man ta bort schablonavdraget. Vi tycker att det är en mycket onödig karusell. Det är nästan som att räkna en skock får genom att räkna benen och dividera med fyra. Vi ställer oss dock bakom dessa åtgärder, men vi tycker att det hade varit enklare att titta litet grand på alla de besparingsförslag som vi har lagt fram. Där skulle vi ganska lätt kunna åstadkomma dessa styva tre miljarder som det handlar om. Ett annat intressant stycke i budgeten är avsnittet om den s.k. LK-kalkylen. När man läser den blir man skrämd. Den förutsätter givetvis att inga åtgärder vidtas, men man blir ändå skrämd när man tittar på storleksordningen. Där skulle jag vilja vända mig till finansministern för att få en kommentar till hur finansministern ser på den långsiktiga utvecklingen. Om vi tittar på den från rent matematiska utgångspunkter är det ett skrämmande perspektiv vi har framför oss. Det understyker ju ännu mer nödvändigheten av kraftigare besparingar än vad regeringen hittills har signalerat. Sedan har vi de arbetslösa och den situation som jag tror alla tycker är lika besvärande. Regeringen gör så litet åt den. Man betalar de arbetslösa, och det är bra. Det skall man givetvis göra. Men man ser inte till att få någon valuta för pengarna. De arbetslösa är egentligen inte ett problem. De är en resurs. Det låter naturligtvis paradoxalt, men det finns oändligt mycket i samhället som behöver göras. Varför inte ta tillfället i akt i en extraordinär situation och genomföra litet extraordinära åtgärder? Som kammaren känner till har vi föreslagit att man genom ett förfarande med dispens från LAS skulle kunna få en hel del människor i arbete och även få någonting uträttat. Det vore bra om vi kunde ena oss i en sådan här situation. Jag kan inte heller låta bli att kommentera förslaget, och numera också beslutet, om att hjälpa ungdomarna att komma ut i arbetslivet genom dessa praktikantplatser. Det är bra. Jag har ännu inte hört att LO och fackföreningarna tänker gå till arbetsdomstolen. Jag vet inte om jag är felinformerad, men jag hoppas verkligen att det inte sker. Det vore en skam om besluten i riksdagen skulle kullkastas av arbetsmarknadens parter. Sedan kommer jag med viss tjatighet tillbaka till den politiska retoriken. Den är det största hindret för ett väl fungerande arbete i kammaren. Vi i Ny demokrati har ju inte varit här så länge. Vi avslutar ju nu vårt första år här. Alla skulle tjäna mycket på om vi här kunde släppa litet grand på vad vi sade för ett år sedan, eller kanske rent av för fyra år sedan. Vi måste titta på hur situationen ser ut i dag. Även arbetet i utskotten skulle kunna innehålla mer diskussioner. Jag har visserligen i mina önskningar blivit rikligen bönhörd i finansutskottet. Men det har inte lett till särskilt mycket konsensus. Det finns frågor som vi lätt skulle kunna ena oss kring om vi släppte litet grand på den politiska retoriken och inte satt så fast i den. Jag vet att det är lätt för mig att stå här och säga det, eftersom vårt parti inte har den linjen. Jag tycker ändå att man skulle kunna behandla frågorna med litet större ansvar i dessa tider när vi måste spara och se till att få ut våra arbetslösa i arbete. Sjukförsäkringssystemet, och därmed karensdagarna kommer väl uppenbarligen att bli en av de stora frågorna i höst. Där har regeringen signalerat att den tänker stå fast vid sina karensdagar. Det är ett bra exempel på vad jag sade nyss om att sitta fast i retoriken. Även vi i Ny demokrati gick ut med ett förslag om karensdagar i valrörelsen. Vi har även under hösten upprepat det några gånger. Men sedan har situationen förändrats. Genom de sänkningar man gjorde av ersättningarna fick vi en drastisk minskning av sjukskrivningarna, och därmed minskade kostnader. Dessutom har sjukfrånvaron ytterligare pressats ner genom lågkonjunkturen. Då började vi fundera på hur man skulle kunna lösa detta på ett bättre sätt. Det som finns i dag kan vi nästan kalla för ett lapptäcke. Det är ett resultat av tidigare beslut, säkert med kompromisser i bakgrunden. Då vore det bra att ta ett totalgrepp. Vårt förslag är väl ganska känt i dag. Vi vill understryka att vi inte har kommit på det själva. Det är inte smittat av oss på något vis. Det borde därför kunna tas upp seriöst och diskuteras. Tanken med det är, att oavsett orsaken till varför man är sjuk skall man ha samma ersättning. Vi minns väl allihop när alla svenska barn på förvintern helt plötsligt blev väldigt sjuka över en natt. Det är så vi fungerar. Man utnyttjar systemet och ser till att man får det bästa utfallet av det. Om vi tar ett helhetsgrepp på detta och tittar på problemen från en total synvinkel kan vi nog åstadkomma någonting bra. Jag skall inte gå in på det här. Det är väl allmänt känt i dag. Likaväl som regeringen tidigare har signalerat att den står fast vid karensdagarna, får väl jag signalera att vi kommer att stå fast vid vårt system. Det bör då leda till att vi måste försöka finna en form av konsensus. Låt oss ta detta som ett bra exempel på att komma överens i en viktig fråga. Vi anser trots allt att det finns mycket att spara i sjukvården. Vi har dessutom i vår riksdagsgrupp ett par duktiga läkare med erfarenhet. Jag brukar ta som ett exempel att vi 1960 hade 4 000 läkare i Sverige och en väl fungerande sjukvård. 1975 var vi uppe i 8 000 läkare. I dag har vi 24 000 läkare och enligt många en dåligt fungerande sjukvård. Jag tycker att dessa siffror är mycket talande. Det finns ett grundfel någonstans. Vi vill kalla det för att vi har planekonomi i sjukvården. Det finns mycket stora besparingar att göra utan att det på något vis försämrar sjukvården. Det är alltså fråga om en systemförändring. Eftersom regeringen är intresserad av systemförändringar som vi gärna stöder, vore det roligt att höra finansministerns syn på den här stora frågan. En del av detta gäller ålderdomshemmen, som man nu går tillbaka till -- och det är bra. Men för att sätta litet fart, speciellt nu när vi har ledig arbetskraft, bör man låta privata företag finansiera och bygga ålderdomshem och på långtidskontrakt hyra ut dem. Enligt beräkningar som vi har gjort, med hjälp av experter, kan man sänka kostnaden för samhället till hälften, alltså från ca 2 000 kr. per dag för en vårdplats till ca 1 000 kr. per dag. Vi har föreslagit inkomstprövat barnbidrag. Det ger också en besparing, och vi vill gärna få i gång en diskussion om det. Vi kommer också med envishet tillbaka till hemspråksundervisningen. Vi vill inte alls hindra de människor som kommit hit att underhålla sitt hemspråk. Men vi tycker att det är felaktigt att staten skall betala för detta; det kan man lösa på frivillighetens grund -- liksom andra grupper får göra. Miljön är ju mycket aktuell i dag. Våra kolleger är väl fortfarande kvar borta i Rio, och jag hoppas att de åstadkommer någonting. Vi vill också påminna om vad vi brukar säga, nämligen att vi trots allt importerar 80--90 % av föroreningarna i såväl luft som vatten. Det är alltså viktigt, även för vår egen del, att vi sätter in åtgärderna där de gör den största nyttan, t.ex. Baltikum och i Polen. Biståndspolitiken kan man enligt vår mening spara en hel del på, utan att på något vis försämra den, nämligen genom att effektivisera den och i större utsträckning låta pengarna gå genom de internationella hjälporganisationerna, som har möjlighet att nå ut till de grupper som man verkligen vill hjälpa. Vi tror att det behövs en radikal förändring av SIDA och dess verksamhet. Organisationsbidragen är något annat som vi önskar att regeringen analyserar, för det är mycket svårt att få ett grepp om dem. Det lär handla om totalt 13,5 miljarder. Mycket av detta skall naturligtvis vara kvar, och mycket av det är bra. Men det finns också ett stort missbruk, och det är mycket som i stället kan betalas av människor som har intresse av olika saker. Till hösten blir också det nya pensionssystemet en stor fråga. Jag hörde på Ekot senast i morse, att det s.k. PM 30 tycks börja bli färdigt, och att man skall ha hela livet som intjänandetid. Även de som av olika anledningar inte har haft någon inkomst skall ha ett skydd som i dagsläget uppgår till minst 67 000 kr. Här krävs naturligtvis omfattande övergångsregler. Vi tror fortfarande på en försäkringslösning. Avslutningsvis har vi en fråga om kompletteringspropositionen. Den har tenderat att bli allt tjockare, har vi förstått, och komma allt senare. I år har det varit speciellt besvärande. Från dem som i dag sitter i regeringsställning har ju detta påpekats i tidigare sammanhang. Vi önskar attt regeringen nästa gång kommer med merparten av sina förslag i samband med budgeten. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 4 i mom. 5, reservation 6 i mom. 18, och reservation

Herr talman! Politisk retorik är det naturligtvis inte, Arne Kjörnsberg. Kanske det är hästhandleri -- det vet jag inte. Men vi har ändå lärt oss något sedan vi kom in i riksdagen, nämligen att om man skall åstadkomma någonting så måste man göra olika former av överenskommelser. Här liksom på andra ställen är det ju ändå resultaten som räknas. Vi har ansett att detta var fördelaktigt för att nå de mål som var viktiga för oss. Det har vi också uppnått. Men vi har även redovisat vår långsiktiga syn på de olika sakerna, och den kommer vi att fortsätta att kämpa för. Men när man vet att man inte kan komma fram med detta, är det bättre att använda det på ett sådant sätt att man får det bästa utfallet.

Herr talman! Jag tror inte det. Först och främst har ju Socialdemokraterna och regeringen olika uppfattningar om utfallet av den här karusellen -- som jag kallade den förut. Vi anser den vara felaktig. Men enligt de beräkningar som regeringen har gjort skall det vara ganksa små effekter av detta. Däremot tror jag att 9 miljarder till ökat riskkapital för företagen verkligen kan komma människor till del genom att vi får fart på hjulen. Vi får fram nya produkter, vi får människor i arbete, och vi kommer ur det nuvarande läget både när det gäller arbetslösheten och när det gäller människors situation över huvud taget.

Herr talman! Som Lars-Ove Hagberg själv sade i slutet på sitt anförande är detta hans sista debatt i riksdagen. Han har varit i riksdagen drygt tre gånger så lång tid som jag, och därför vore det förmätet av mig att sätta något slags betyg på Lars Ove Hagberg och hans insatser. Jag nöjer mig därför med att tacka honom och samtidigt tala om att jag avundas honom hans kunnighet, hans agitatoriska förmåga och inte minst hans agitatoriska oräddhet. Tack Lars-Ove Hagberg!